Herr talman! Den omedelbara anledningen till att jag begärde ordet för replik är de angrepp som har riktats mot de sex socialdemokratiska ekonomerna och de vantolkningar som har gjorts av deras skriverier. De har ingen möjlighet att försvara sig. Eftersom de gång på gång har utsatts för vantolkningar tycker jag att det kan vara skäl att försöka försvara mina sex kolleger. De säger tre saker i sin artikel: För det första säger de beträffande den borgerliga stabiliseringspolitiken att den har varit totalt felaktig, att den inte kan bidra till att lösa våra problem och att den har gått i stå. För det andra säger de mer specifikt att industripolitiken har varit ovanligt misslyckad. Den har inte bidragit till att lösa våra problem, utan tvärtom till att förvärra dem. För det tredje säger de att löntagarfonder är nödvändiga, och att det enbart är under socialdemokratisk regim som vi kan vänta oss en förnyelse och en ordentlig sanering av den svenska ekonomin. Ståhl-Lundgren är också mycket kritiska mot industripolitiken. Och det är inte konstigt, för vad var det som hände under de så att säga klassiska förlorade åren 1977 och 1978? I grunden hade regeringen rätt mycket av ett idealläge. Man lyckades driva igenom en devalvering, samtidigt som man fick ett för samhällsekonomin mycket förmånligt avtal, som innebar att löntagarna accepterade en reallönesänkning. Trots detta förödde man ekonomin totalt. Varför? Jo, man kumulerade två fel ovanpå varandra: För det första drev man en åtstramningspolitik som gick alldeles för långt och som slog botten ur den inhemska marknaden. För det andra hade man inte tillräckligt med is i magen för att driva en konsekvent politik, utan när industrin och sysselsättningen där raserades och vi tappade 100 000 jobb, då var man genast framme och makade på den offentliga sektorn och lät den expandera. Vi vet också att det fantastiska inträffade, att samtidigt som de totala statsinkomsterna under två år sjönk med 3 miljarder kronor, så expanderade statsutgifterna med 70 miljarder. Det var i sanning då som den svenska ekonomin föröddes. Nils Åslings industripolitik var ett oerhört verksamt medel vid den förödelsen, som det kommer att ta lång tid att övervinna. Nils Åsling försöker att försvara den här defensiva industripolitiken. Vad han egentligen borde tala om är möjligheten att föra en offensiv industripolitik. Jag skisserade ett alternativ i form av s.k. marginella investeringssubventioner. Vore det inte på tiden, herr Åsling, att ta ansvaret för industripolitiken och den ekonomiska politiken? Ni har kanske inte så lång tid på er att axla det ansvaret.
Herr talman! Bo Södersten tycker att jag har vantolkat ekonomerna. Vad jag gjorde var att jag ägnade mig åt att ganska utförligt och ordagrant citera de sex socialdemokratiska ekonomerna. Jag tycker att citatet talar för sig självt. Det behövs knappast några ytterligare kommentarer i det stycket. När det gäller Ståhl-Lundgrens industripolitiska analys undrar jag verkligen om Bo Södersten har läst deras skrift. De talar ju om vad som har provocerat de industripolitiska insatserna under 1970-talet: svårigheterna att få de parter som påverkar samhällsekonomin att inse att den snabba resurstillväxten under 1960-talet inte längre var ett faktum. Jag tycker nog att Ståhl-Lundgrens analys verkligen bekräftar nödvändigheten av att man för att uppnå de stabiliseringspolitiska målen måste ha en bred uppslutning från alla gruppers sida. Sedan anklagade Bo Södersten mig, om jag uppfattade honom rätt, för att driva en industripolitik som inte alls motsvarar behovet. Jag har ofta förundrat mig över socialdemokratiska debattörer när det gäller diskussionen om de industripolitiska insatserna. I fråga efter fråga under de besvärliga åren 1976, 1977 och 1978 krävde man mer insatser, större insatser och framför allt att samhället skulle gå in i företagen mycket mera beredvilligt. Men nu säger man att denna politik, som man då ville ha mera av och som man ville ha ännu mer orienterad mot samhällsägande, var felaktig. Från socialdemokratins sida måste man nog bestämma sig för vad som avses med kritiken och vilken politik som egentligen förordas. Är det bredbandsverket, Band 82 vid Domnarvet och insatsen på 1,6 miljarder kronor, som Bo Södersten vänder sig emot, är det bildandet av SSAB eller är det försöket att omstrukturera svensk varvsnäring i ordnade former? Precisera kritiken litet, så att vi kan få en meningsfull debatt! På det här sättet blir ju debatten så ytlig och till ingen nytta.
Herr talman! De få minuter som jag har till mitt förfogande tillåter mig inte att gå in på några längre diskussioner. Låt mig emellertid beröra en alldeles central punkt, nämligen avverkningen av skog och vad som därtill hör. Från socialdemokratiskt håll har vi oupphörligen fört fram förslag om att man borde öka uttaget. Såvitt vi vet ligger vi 7-8 miljoner kubikmeter, kanske upp till 12-15 miljoner kubikmeter, under vad vi kunde ta ut. Det här har fått oerhört svåra konsekvenser. Det gäller sysselsättningen, inte minst i Nils Åslings egna hemtrakter. Vidare har den betalningsbalanskris som vi befinner oss i förvärrats mycket kraftigt på grund av bristerna i den förda politiken. Jag tror att herr Åsling haft mycket begränsade vyer och inte har kunnat sätta in saker och ting i ett samhällsekonomiskt perspektiv utan låtit de partikulära tingen ta överhanden. Vad sedan gäller industripolitiken måste grunden alltid vara en effektiv stabiliseringspolitik. Misslyckas man med den är det naturligtvis också svårt att driva en effektiv industripolitik. De borgerliga trepartiregeringarna har misslyckats i båda avseendena, både med stabiliseringspolitiken och med industripolitiken. Och vad stabiliseringspolitiken beträffar var förutsättningarna under åren 1977 och 1978, som jag tog upp i mitt exempel, att driva en framgångsrik stabiliseringspolitik relativt goda, och ändå misslyckades man totalt. Beträffande de sex socialdemokraterna tycker jag att man skall göra ett någorlunda fullständigt referat och inte så fort några måhända politiskt oskyldiga akademiska ekonomer ger sig ut, använda dem som slagträ i debatten. Det är en mycket intressant artikel som de skrivit. Men den är sannerligen skriven ur ett socialdemokratiskt perspektiv — det framgår om man ger en någorlunda fullständig bild av den. Artikeln har naturligtvis också tillfört debatten stoff som är diskutabelt och kontroversiellt ur socialdemokratisk synvinkel. Men vi är ett stort parti, och jag tror att det är ytterst värdefullt både för socialdemokratin och för landet som helhet med ett kvalificerat ifrågasättande av den typ som de sex socialdemokraterna framfört och med en sådan kvalificerad diskussion. Den bör tas upp och behandlas på ett seriöst och hänsynsfullt sätt.
Herr talman! Det är riktigt — vi är överens om att en effektiv stabiliseringspolitik är nödvändig för att man skall få den effekt på industripolitiken som är nödvändig. Då säger Bo Södersten att det var mycket goda möjligheter att komma till rätta med balansen i ekonomin och föra en effektiv stabiliseringspolitik åren 1977-1978 men att det misslyckades. Det är inte hela sanningen. Påfrestningarna åren 1977-1978 från den kostnadsexplosion som vi upplevde här i landet bl.a. 1975-1976 var extremt stora. År 1978 såg det rätt hyggligt ut med balansen, men då fick vi en ny kostnadsexplosion, betingad av de nya oljeprishöjningarna. Jag tror att man måste ta med alla komponenter i bilden om man vill driva ett sakligt resonemang och se till vad som verkligen hänt i vår ekonomi. Jag tycker inte att det finns anledning att glömma det utgångsläge som skapades med kostnadsexplosionen 1975-1976. Får jag sedan säga beträffande virkesförsörjningen till skogsindustrin att det pågår ett intensivt arbete i virkesförsörjningsutredningen. Det pågår också ett konkret arbete i regeringskansliet. Vi lägger fram förslag till skilda åtgärder som skall förbättra förutsättningarna för råvaruförsörjningen, och vi har också tidigare lagt fram sådana förslag. Problemet har varit den låga lönsamheten i skogsbruket i framför allt den s.k. nollzonen.

Men det ville inte skogsindustrin. Och det märkliga är att man från socialdemokratins sida då var helt passiv. Jag har ännu inte hört något instämmande i att de åtgärderna var befogade. Var det för att de var frivilliga som socialdemokraterna inte ville stödja dem? Är man så fixerad vid att det skall vara tvångsåtgärder? Jag vet det inte. Men det finns faktiskt anledning för socialdemokratin till en viss självprövning. Varför ville man inte den gången opinionsmässigt stödja ett förslag som uppenbarligen hade givit omedelbar effekt, inte minst på vår bytesbalans?

Herr talman! Det borde egentligen vara med en viss bävan som man lägger sig i denna debatt. Ekonomiministern blev inkompetentförklarad tidigare i dag. När ekonomiministern blir inkompetensförklarad, vad skall då inte en vanlig riksdagsman i ledet bli? Den ganska stora del av såväl oss politiker som svenska folket som känner stort förtroende för ekonomiministern måste därmed också anses vara inkompetensförklarad. Vi kan med andra ord inte ha kompetens att bedöma varandras kompetens. Men Kjell-Olof Feldt anser sig tveklöst vara kompetent att inkompetentförklara sina kolleger. Det påminner mig litet om Churchill, som en gång lär ha sagt om en politiker att han var så enfaldig att t.o.m. hans kolleger märkte det. Bäste Kjell-Olof Feldt! Har ni inte tänkt på att ert sätt att debattera kan få en helt annan effekt än vad ni har tänkt er? Herr talman! Jag försökte i ett inlägg i den allmänpolitiska debatten för tre veckor sedan belysa hur väsentlig lönebildningen är i ekonomin. Jag nämnde bl.a. att politikerna som arbetsgivare för 1,3 miljoner anställda i stat, landsting och kommuner i hög grad påverkar den ekonomiska utvecklingen och inte minst den statliga budgeten. Samtidigt som vi oroas över ett budgetunderskott på sextiotalet miljarder vet vi exempelvis att om löntagarorganisationerna inom den statliga sektorn får igenom sina aktuella lönekrav ökar budgetunderskottet med 2-3 miljarder kronor. En annan aspekt på den offentliga sektorn som vi politiker har särskilt ansvar för är de stora arbetskraftskostnaderna, som utgör en mycket stor del av de totala offentliga utgifterna.

Långt därifrån. Lönehöjningar är vi alla intresserade av. Nej, vad jag är ute efter är att vi inte längre kan nonchalera konsekvenserna. Vi löntagare och fackligt aktiva kan inte fortsätta att diskutera lönepolitiken isolerat utan att bry oss om konsekvenserna. Vi måste mer än tidigare samtidigt diskutera inkomstpolitiken och exempelvis anställningstryggheten. I finansutskottets betänkande finns ett avsnitt om löneutvecklingen som är intressant. Tydligen har utskottet velat göra ett ambitiöst försök att balansera de senaste årens debatt om arbetskraftskostnadernas roll i den ogynnsamma utvecklingen av den svenska konkurrenskraften.

Med andra ord kan tabellen visserligen visa att arbetskraftskostnadsutvecklingen försämrades drastiskt 1975, 1976 och 1977 men att en avsevärd förbättring inträtt under senare år i jämförelse med de sju största industriländerna inom OECD. Indexet i tabellen ligger t.o.m. på 98 96 för 1979 och på 97,4 70 för 1980. Talet för 1980 anges emellertid vara preliminärt, och detta är viktigt att notera. I prognosen för 1980 skulle ju industriproduktionen öka med 2 20. Förmodligen klaras inte det. Detta försämrar naturligtvis 1980 års produktivitet. Vidare vet vi att lageruppbyggnaden blev på tok för stor under 1980. Vi lyckades alltså inte sälja så mycket under 1980 som vi hade hoppats. Således kan bara med detta resonemang siffran för 1980 vara alltför optimistisk. Vidare måste jag ifrågasätta valet av jämförelseländer. Varför görs jämförelser enbart med de största OECD-länderna? Varför är inte de nordiska länderna med i jämförelsen? Vårt handelsutbyte med dessa länder utgör ju 30 å 35 90 av den totala handeln. Vidare kan man ifrågasätta om Storbritannien skall vara med. Detta land håller ju på att få allt större betydelse som oljestat. Det är möjligt att landet kan vara med den här gången, men frågan är om det kan vara med under de närmaste åren. Vidare tycker jag att man skall ta hänsyn till den stora felmarginal som finns i den här typen av beräkningar. Indextalen för 1979 och 1980 ser alltså bra ut. Men är de tillräckligt bra för att öka konkurrenskraften? Nej, jag tror inte det. Tabellens konstruktion kan t.o.m. ge en missvisande information. Eller är det så att indextalen gäller för företag som går bra och som under de senaste åren haft skapliga vinstmarginaler? Samtidigt skall vi komma ihåg att företag som har haft bra vinstmarginaler och fortfarande har det ändå kan ha svårigheter med de länder som de konkurrerar med. De länderna, t.ex. USA, har en avsevärt bättre soliditet och har haft avsevärt bättre vinstmarginaler, vilket innebär att de i konkurrensen kan erbjuda rabatter och avsevärt bättre krediter. Det kan ju inte vara så att det här är en belysning av företag som balanserat mellan vinst och förlust, företag som har haft och fortfarande har allvarliga lönsamhetsproblem. Man måste komma ihåg att nästan hälften av Verkstadsföreningens medlemsföretag går med dålig lönsamhet. För de företagen krävs det ju rejäla kostnadssänkningar av olika slag, om de skall kunna konkurrera på världsmarknaden i fortsättningen. Sammanfattningsvis vill jag säga att det vore på tok om den här framställningen av finansutskottet skulle inge en alltför stor tillförsikt. Kostnadsproblemen är fortfarande mycket stora. Visst var det gynnsamt att LO-SAF-avtalet kom snabbt och att det gäller för två år, som utskottet säger på s. 18. Man bör också se litet framåt och undersöka vad det kan bli för indextal för 1981. Det finns inte med i den här tabellen. Jag tycker att man, mot bakgrund av resonemanget om kostnadsutvecklingen och de varningar för att slå sig till ro som kan förekomma, skall observera vad utskottet på s. 18 säger: ”Avtalets nivå torde vidare möjliggöra en viss förbättring av näringslivets konkurrenskraft, sett över hela avtalsperioden.” Vad menar utskottet med ”viss förbättring”? Är det en tillräcklig förbättring? Enligt LO innebär avtalet en tolvprocentig kostnadsökning för de här två åren. Är det ”en viss förbättring”, är det en tillräcklig förbättring? Ja, kanske. Men antag att Privattjänstemannakartellen har rätt. De hävdar ju att avtalet för de här två åren innebär en 17-procentig kostnadsökning. Är det i så fall en tillräcklig förbättring eller är det ”en viss förbättring”? Jag måste, herr talman, avsluta med att säga att vi politiker har all anledning att i fortsättningen intressera oss mera för lönebildningens roll i svensk ekonomi.

Herr talman! Egentligen hade jag inte för avsikt att gå upp i den här debatten, men de många anföranden som vi har hört under dagens lopp om vikten av att vi i vårt land har en blomstrande och expanderande insatsvaruindustri föranlåter mig ändå att så här i debattens sista minuter göra några kommentarer. I debatten har dokumenterats vad det betyder för vårt land, för sysselsättningen och för vår ekonomiska utveckling att vi har en stark legoindustri och insatsvaruindustri. Det har understrukits kraftigt från samtliga partier under dagens debatt. Industriminister Åsling nämnde också i samband med den allmänpolitiska debatten att man från industridepartementets sida avsåg att ta initiativ för att få i gång ett arbete som skulle möjliggöra en förstärkning av de här branschernas och av den här industrins roll i svenskt näringsliv. Mot den bakgrunden har jag och min kollega Sten Svensson väckt en motion till årets riksmöte, i vilken vi tagit upp de här problemen. Vi har där konstaterat att en negativ utveckling inom insatsvaruindustrin får en del ganska allvarliga effekter. Som exempel kan nämnas att vi självfallet får en stagnerande utveckling inom legoindustrin och insatsvaruindustrin. Innovationsverksamhet och teknisk utveckling stagnerar i vårt land. Sysselsättningsutvecklingen och möjligheterna att höja sysselsättningsgraden påverkas negativt. Industristrukturen tenderar att bli ensidig, och därmed försvagas motståndskraften mot yttre och inre påverkan. Antalet nyetableringar och utvidgningar av mindre och medelstora företag minskar. Nettoexportvärdet i befintlig och potentiell export minskar. Förutsättningarna för den ekonomiska politiken, valutaoch kreditpolitiken förändras mot minskad handlingsfrihet. Således är en svag utveckling inom den här branschen och de här industrierna allvarlig för vårt land och för vår ekonomi. Vad kan man då göra för att vända utvecklingen? Ja, det visar sig ju att man mer specifikt och i detalj vet ganska litet om orsakerna till denna utveckling. Man har klart för sig att kostnadsläget och den teknologiska utvecklingen inverkar, att produktiviteten förändras till följd av en ganska ambitiös lagstiftning på arbetsrättens område och att också detta inverkar. Det finns en mängd faktorer av det slaget som påverkar utvecklingen. Den här okunskapen, om jag får uttrycka mig så, föranledde oss att i vår motion begära en ordentlig kartläggning av utvecklingen och orsakerna till denna under senare år. Vi har specificerat våra önskemål på följande sätt: 1. En kartläggning av importens fördelning på olika ändamål, främst som insats i olika näringslivsgrenar. 2. De substitutionsförhållanden som föreligger mellan import och svenskproducerad insats på kort och lång sikt. 3. Insatsvaruproduktionens betydelse från sårbarhetssynpunkt i händelse av konflikter i vår omvärld. 4. Insatsvaruproduktionens betydelse för ”den industriella dynamiken”, dvs. innovationsförmåga, konkurrens och externa effekter. 5. Faktorer som bidragit till denna utveckling. Min medmotionär och jag hälsar naturligtvis med tillfredsställelse att industriministern nu har tagit ett initiativ i den här frågan, men efter dagens diskussion och industriministerns inlägg i den allmänpolitiska debatten vill jagifrågasätta om man inte har börjat i fel ände. Man säger nämligen att den grupp från industridepartementet med företrädare för de fackliga organisationerna som skall titta på de här frågorna skall försöka inventera de stimulansåtgärder som är möjliga att vidta för att öka svensk industris inköp av insatsvaror i Sverige. Om erfarenheten säger att man inte riktigt vet hur tungt de olika orsaker väger som har påverkat den här negativa utvecklingen, är det väl ganska svårt att hitta de mest effektiva stimulansåtgärderna och så att säga göra de rätta prioriteringarna, när man så småningom i den här gruppen skall ge förslag till stimulansåtgärder. Därför vill jag som slutsats säga att det riktiga vore att riksdagen gav industriministern möjlighet att bygga ut det här arbetet och öka ambitionsnivån i det initiativ som tagits från industridepartementets sida.

Herr talman!

Det rör sig faktiskt om ett belopp på över 1 miljard kronor. Men detta kommer inte till uttryck, på grund av den särskilda teknik som vi har när det gäller redovisningen av försvarskostnaderna.

Detta hör samman med det speciella priskompensationssystem som vi tillämpar för det militära försvaret och för civilförsvaret. Det är så konstruerat att ju mer priserna på olika förnödenheter stiger — det må vara på mat eller på brännolja — och ju lägre kompensation i löneökning som löntagarna får, desto mer pengar blir det till försvarsmateriel. Man skulle litet tillspetsat kunna säga på det här sättet: Ju sämre medborgarna får det materiellt, desto mer materiel får försvaret. Jag skall medge att det här är litet tillspetsat. Jag skall lägga till att det har funnits tider då lönerna steg kraftigt — mer än vad priskompensationen innebar — och att det föranledde rationaliseringar och olika besparingsåtgärder. Naturligtvis fick man i det sammanhanget också hålla igen i fråga om materielbeställningar. Men jag vågar påstå att det priskompensationssystem som vi tillämpar är konstruerat för normala samhällsekonomiska förhållanden — om jag så får uttrycka mig — och inte alls passar för den situation som vi nu har i landet. Den våldsamma inflationen leder, trots allt vackert tal och alla löften från regeringen om att stoppa denna utveckling, ändå snabbt till att försvaret, om den här utvecklingen fortsätter, kommer att få en allt större del av samhällsresurserna. Detta förefaller märkligt i ett läge när vi vet med oss att vi även för att täcka försvarskostnaderna lånar upp pengar som kanske motsvarar 4 eller 5 miljarder.

Regeringens förslag att man när nästa budgetår är slut och det blir tal om att tillföra försvaret mer pengar i form av kompensationsmedel skall spara in 300 milj.kr. är helt symboliskt. Jag vågar i dag säga till kammaren att det belopp som försvaret då tillförs sannolikt kommer att ligga någonstans mellan 1 och 1,5 miljarder kronor. Det innebär således att den besparing som det har talats så mycket om framstår som synnerligen blygsam i detta sammanhang. De tre anslag som vi nu har att behandla gäller utökade beställningar inom armén, marinen och flyget. Regeringens förslag innebär att försvarsministern har gått längre än vad cheferna för dessa olika försvarsgrenar har begärt. Självfallet kan försvarsministern ändå säga att han har varit en smula återhållsam, då överbefälhavaren framställde förslag om att försvaret i detta läge skulle få lov att lägga ut beställningar på ytterligare 3 miljarder kronor. Men det finns inte — så har nog även försvarsministern resonerat — praktiska möjligheter att lägga ut materielbeställningar av denna omfattning inom den tidsram som det här rör sig om. Jag vill för min del sätta i fråga om det över huvud taget är möjligt för försvarsministern att under innevarande budgetår använda de pengar som det här är fråga om. Det återstår ju i dag fyra månader av detta budgetår. Innan riksdagens beslut har expedierats och verkställts kommer tiden att ha blivit ännu mer begränsad. Är det då verkligen möjligt att få utfört ett arbete som svarar mot kanske bortåt en halv miljard kronor, i varje fall kring 400 milj.kr.? Det kan nog starkt sättas i fråga. Det finns en metod för att man skall kunna förbruka dessa medel, och det är att man gör förskottsbetalningar. Men tidpunkten för att eftersträva att förbruka så mycket pengar som möjligt är verkligen illa vald. Vi socialdemokrater har, som framgår av våra reservationer, inte varit obenägna att ta igen en del av det som har brustit i fråga om materielanskaffning under den senaste femårsperioden. Vi har för vår del gått med på att acceptera vad försvarsgrenscheferna själva har föreslagit. För armén och marinen rör det sig om 176 milj.kr. vardera. När det gäller flyget har vi inte ansett det vara nödvändigt att ge några speciella anvisningar, eftersom vi är beredda att biträda försvarsministerns förslag att flyget skall få lov att till materielbeställningar disponera 560 milj.kr. som har varit avsatta för forskning och utveckling. Ingen kan således anklaga oss för att ha bortsett från intresset att tillföra ytterligare materiel till försvaret. Men man borde se på regeringens förslag i belysning av den budgetproposition som skall behandlas om ett par månader. Då får vi nämligen ta ställning till ett annat förslag som försvarsministern har presenterat, nämligen att han skall få rätt att vid detta budgetårs slut överflytta icke förbrukade medel — och det kan bli fråga om ett mycket stort belopp - till nästa budgetår. Vi har redan i dag en viss möjlighet — det är 2 70 av anslagen som kan flyttas över. Nu vill försvarsministern föreslå en höjning till 4 90, och den frågan skall vi diskutera så småningom, kanske inte i dag. Men om försvarsministern utnyttjar det förslaget har han faktiskt accepterat att den ram som vi föreslagit för försvaret väl räcker till. Skillnaden är nämligen inte större mellan socialdemokratins och regeringens förslag när det gäller ramarna. Vi får anledning att återkomma till diskussionen i övrigt om två månader. För dagen vill jag endast yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3 som är fogade till detta betänkande.

Herr talman! Som Eric Holmqvist här har sagt behandlar vi nu priskompensationspengarna för det pågående budgetåret. Försvaret är i år i den situationen att nettoprisindex ger utrymme för att avhjälpa en del av de brister i fråga om materielanskaffning som under de senaste åren har uppstått på grund av otillräckliga medel. Vi harinte varit nöjda med det system som vi tillämpar, och vi är inte heller nu glada åt det. Tidigare har vi inte hört någon anmärkning mot systemet från socialdemokratiskt håll, men när det nu gått åt det positiva hållet så att det blivit pengar över är man beredd att dra in de pengar som försvaret skall ha. Systemet är ryckigt, och det är svårt att förena med en långsiktig och kontinuerlig planering. Därför hoppas jag att vi så småningom inför nästa års försvarsbeslut kan få fram ett bättre system vad gäller priskompensation. Försvaret har stort behov av de pengar som man nu får. Under de första åren efter att nu gällande försvarsbeslut hade fattats, dvs. 1977 års försvarsbeslut, måste stora nedskärningar göras i fråga om materielbeställningar just på grund av brist på betalningsmedel. Därför är det enligt utskottets mening mycket angeläget att de medel som nu kan ställas till förfogande används delvis för att genomföra materielbeställningar som inte varit möjliga under den första delen av försvarsbeslutsperioden. På denna punkt är vi, som Eric Holmqvist också antydde, tydligen överens. Socialdemokraterna skriver i sin reservation 1: ”För att motverka effekterna av medelsbristen under de första åren av försvarsbeslutsperioden bör man i nuvarande läge göra vissa beställningar.” Våra uppfattningar skiljer sig när det gäller summan, och inte heller på den punkten tycker jag att skillnaderna är så oerhört stora. Men varenda peng som vi kan bemyndiga försvaret att beställa materiel är angelägen. Några problem att det inte skulle gå att effektuera beställningarna tror jag inte skall uppstå, utan jag tror det skall gå bra. Det framgår också mycket väl av propositionen på vilket sätt man vill använda dessa medel. Det är bl.a. inom armén för modernisering och renovering av stridsvagnar, som vi vet att man har problem med och som måste göras, samt för anskaffning av ammunitionseffekter. Dessutom kan vi förbättra arméns tillgång på pansarvärnsrobotar. Vad gäller marinen går medlen bl.a. till de båda minröjningsfartygen och ubåtsjakt, och jag tror alla är överens om att dessa materielförstärkningar är mycket angelägna och nödvändiga. Att vi behöver förstärkning på det området visade väl händelserna för en tid sedan. Det behövs förstärkning både vad det gäller upptäckande av u-båtar och vad det gäller bekämpning av dem. Eric Holmqvist säger vidare att departementschefen och ÖB har föreslagit större anslag än vad försvarsgrenscheferna har begärt. Det är riktigt, men när äskandena gjordes av försvarsgrenscheferna var det inte känt att de här medlen skulle stå till förfogande. När detta sedan blev bekant har ÖB i samråd med försvarsgrenscheferna föreslagit ökade beställningsbemyndiganden. Dock har inte departementschefen ansett att han kan tillstyrka ÖB:s hemställan, utan han har gjort vissa begränsningar, och jag instämmer helt med departementschefens uppfattning på den punkten. Vad sedan gäller frågan om besparingar menade Eric Holmqvist att försvaret bidrar med små summor i det avseendet. Men det rör sig i varje fall om rejäla 300 miljoner, och det får man väl inte förakta. Man måste också ta hänsyn till att försvaret sedan länge varit ekonomiskt mycket hårt pressat. Jag vågar påstå att försvaret är den sektor inom vårt samhälle som har rationaliserat mest. Vi kan bara peka på den personalreducering som har skett under senare år och som omfattar över 5 000 man. Enligt planerna kommer dessa personalminskningar att fortsätta. Dessutom vet vi att vi kommer att bli tvingade att skära ner fredsorganisationen. Även om jag är av den uppfattningen att man skall nalkas åtgärderna på det området med försiktighet, måste jag konstatera att vi här står inför en nödvändighet. Mot den bakgrunden vill jag säga att försvaret sedan lång tid tillbaka har bidragit till att spara pengar. Det framgår också av den minskning av andelen i statsutgifterna och framför allt i bruttonationalprodukten som försvarsutgifterna sedan länge haft. Detta tillsammans med den ”vågräta linje” som försvarsanslagen har haft under de här femårsperioderna har gjort att köpkraften inom försvaret har minskat väsentligt. När försvaret nu får litet pengar, är det angeläget att dessa får användas för att avhjälpa de brister som finns, och de är mycket påtagliga. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vet inte om jag förstod Gunnar Oskarson rätt, när han sade att han tänkte bekämpa ubåtar med minröjningsfartyg. Det var väl detta det rörde sig om, men jag vill inte lägga mig i den saken, för jag är inte militär utan får väl erkänna mig vara civilist och kanske litet hobbybetonad när jag talar om de här frågorna. Gunnar Oskarson må gärna säga och det må vara hans övertygelse, att det går bra att använda pengarna på ett förnuftigt sätt under de få månader som återstår. Men det som komplicerar saken för oss är att vi nu inte skall ta ställning till en anslagsfråga — anslagsfrågorna skall vi ju behandla i en annan debatt så småningom. Man kan då fråga: Varför står Eric Holmqvist och talar om de här sakerna nu? Varför vill ni socialdemokrater göra sak av detta redan i dag? Jo, det hör samman med att det nu är fråga om att ge försvarsministern rätt att lägga ut dessa beställningar. Sedan vi väl har gjort detta, är det självklart att vi får lov att betala på något sätt. Jag skall verkligen inte förlänga debatten i dag så mycket, men jag vågar förutspå att de som inte förstår det här problemet i dag kommer att göra det åtminstone om ett år. Det här systemet leder nämligen till att så mycket pengar ställs till försvarets förfogande att allt fler människor säger att detta är orimligt i den nuvarande situationen. Skånska Dagbladet skrev om saken redan i fjol höst, när tidningen fick nys om att de här frågorna diskuterades inom regeringen. Det gavs ett ganska klart besked åtminstone från den stora tidningen, som menade att man verkligen fick tänka över saken, så att man inte antog ett förslag som skulle innebära att ännu mer pengar stjälps över från ett budgetår till ett annat. Men, herr talman, jag skall inte förlänga debatten i kväll. Jag har ställt ett yrkande och tror att vi så småningom får anledning att återkomma till en debatt där jag tror att det kommer att finnas förutsättningar till ett större samförstånd om sparsamhet även på det här området.
Herr talman! Jag skall naturligtvis inte på något sätt försöka att tävla med f. d. försvarsministern Holmqvist när det gäller kunnande om försvaret. Men uttryckte jag mig så illa att herr Holmqvist fick uppfattningen att jag tror att man bekämpar ubåtar med minröjningsfartyg, måste jag ta honom ur den villfarelsen. Så dåligt är inte mitt kunnande om det militära. De här pengarna kommer också att användas för ubåtar typ A 17, och då rör det sig kanske om ett område där vi kan vara mer överens. Men, herr Holmqvist, priskompensationspengarna är ju pengar som försvaret skall ha som kompensation. Jag har väldigt svårt att förstå varför man vill förmena försvaret vad som rätteligen tillkommer det, då det nu har blivit ett positivt utslag av priskompensationen. Varje tidigare år, när försvaret har lidit av det här systemet och priskompensationen inte alls kompenserat försvaret för prisstegringarna, har jag inte hört att någon talat om att vi bör lägga till medel, därför att försvaret behöver det. Försvaret har verkligen behövt ytterligare medel under dessa år. Som jag sade förut har under denna tid stora brister uppstått på grund av avsaknad av medel. Om man nu genom priskompensationsmedlen något kan kompensera försvaret för dessa brister, tycker jag att detta är helt riktigt och helt logiskt. Herr Holmqvist hyser oro för att försvaret om ett år skulle ha för mycket pengar. Skulle det verkligen bli sådana bekymmer, får vi väl ta en debatt om det problemet då. Som jag ser saken nu hyser jag inga farhågor av det slaget.

Herr talman! Inte heller jag skall försöka att animera till någon längre debatt. Jag vill i alla fall något kommentera vad som sagts här. I och för sig konstaterar jag med tillfredsställelse att det när det gäller principfrågan om en utökning av bemyndigandena finns en överensstämmelse mellan socialdemokraterna och regeringen. Vi diskuterar här beloppets storlek. En konklusion vill jag dra av den debatt som har förts, nämligen att vi på ömse sidor är överens om att nuvarande priskompensationssystem inte fungerar väl. Det har fungerat nu ungefär ett decennium. Vi vet också att man i sittande försvarskommitté f. n. överväger att göra modifieringar för priskompensationssystemet så att det bättre motsvarar prisutvecklingen än vad det har gjort. Som det är i dag har det motverkat en konsekvent planering inom försvarssektorn och gett upphov till en ryckighet. När Eric Holmqvist säger att vi skulle kunna bifalla de socialdemokratiska reservationerna utan att, som han uttryckte sig, eftersätta för försvaret angelägna behov måste jag komma med en erinran. Det är i alla fall så att samtliga de objekt som är förtecknade i propositionen och som de här bemyndigandena skall användas till är tidigare prioriterade behov som ingick i försvarsbeslutet 1977 men som vi under de tre första budgetåren helt enkelt tvingades ta ut. Låt mig ta ett exempel. Det gäller bemyndigandet till marinen, där man från socialdemokratisk sida vill ha ett bemyndigande som är ungefär 35 miljoner mindre. Det skulle i så fall innebära antingen att vi tvingas att senarelägga den som jag ser det mycket angelägna förstärkningen av ubåtsjaktskapaciteten — ett verkligt prioriterat område — eller också att det går ut över de beställningar som vi avser att lägga ut för att få ett minröjningssystem. I det senare fallet får det faktiskt konsekvenser för sysselsättningen vid Karlskronavarvet, där vi har besvärliga problem i alla fall. Jag kan bara säga att med ett bifall till den socialdemokratiska reservationen på den punkten kommer situationen nere i Karlskrona att bli ännu besvärligare än vad den i alla fall sannolikt kommer att bli. Eric Holmqvist säger att det kommer att anslås så mycket pengar för försvaret att utfallet inte kommer att accepteras. Vi vet att det budgetförslag som föreligger avser det sista budgetåret under innevarande försvarsbesluts period, och jag tror att jag kan säga ganska säkert att vi kommer att ha ett delvis annorlunda priskompensationssystem framöver. Jag är helt övertygad om att en situation där vi får ekonomiska svårigheter på alla andra områden men där det regnar pengar över försvarshuvudtiteln inte kommer att inträffa — och jag skall chockera vännen Eric Holmqvist ytterligare med att säga att även om jag råkar vara försvarsminister nu, så har jag ingen som helst önskan att vi skall hamna i ett sådant läge. I det fallet håller jag med om att den samhällsekonomiska situationen måste påverka också försvarets behov. Men vi måste också ta hänsyn till vad vi tidigare varit överens om, att vi skall ha en krigsorganisation av en viss styrka, och därför kan jag inte följa med i Eric Holmqvists resonemang hela vägen ut. Jag vill bara betona att även om vi har olika uppfattningar i olika sakfrågor konstaterar jag med tillfredsställelse att vi när det gäller den allmänna bedömningen är överens. Vi är överens om att det behövs vissa förstärkningar på materielsidan, där socialdemokraterna och Eric Holmqvist inte är beredda att gå så långt som vi, och vi är också överens om att priskompensationssystemet i dag inte fungerar tillfredsställande. Kan vi rätta till det gemensamt har vi i alla fall kommit en bit på väg.
Herr talman! Jag begärde ordet när Gunnar Oskarson sade att försvaret skall ha sitt — det här skulle så att säga vara försvarets pengar. Det kan naturligtvis vara riktigt ur vissa synpunkter, men vi som skall ta oss an landets ekonomi måste vara försiktiga. Vi får vara beredda att pröva om, annars kanske pensionärerna säger:” Det är våra pengar ni har beslutat om. Ni har inte rätt att ta tillbaka dem.” Visserligen har vi femårsplaner för försvaret, men varje budgetår träffar vi de avgörande besluten om hur mycket pengar som skall föras över till försvaret. Jag vill gärna ha sagt detta för att klarlägga den formella sidan av saken. Det föreligger självfallet inga hinder för riksdagen att årligen träffa de beslut som den anser motiverade. Vi har också hört resonemanget om att det i Karlskrona finns bekymmer för sysselsättningen. Men vi har faktiskt tagit hänsyn till det. Vi har för vår del inga invändningar mot att de två projekterade fartygen byggs vid Karlskronavarvet. Vi anser därför att det inte finns några delade meningar när det gäller sysselsättningen i Karlskrona. Jagskall inte förlänga den här debatten. Jag vill gärna ge försvarsministern ett erkännande för vad han sade om att vi i princip är överens om att diskutera frågan utifrån den samhällsekonomiska situationen totalt sett och att försvarskostnaderna inte kan ses isolerade. Vi måste försöka sköta vår gemensamma egendom på bästa sätt.

Herr talman! Det har varit en positiv trend vad gäller trafikolyckor under senare år. Antalet i trafiken dödade och skadade människor har minskat. Det definitiva antalet trafikdödade under 1980 förväntas bli ca 850 i den slutliga sammanräkning som görs senare i år av statistiska centralbyrån. Statistiken ärintressant så till vida att den största minskningen i antalet dödade återfinns bland bilförarna och gångtrafikanterna. En liten minskning är också att märka bland bilpassagerarna, och en märkbar nedgång har skett av antalet dödade mopedister. Vad kan då denna nedgång av antalet trafikolyckor bero på? Ja, mindre bilåkande och lägre farter för att spara dyr bensin kan vara några av orsakerna. Också åtgärder på lagstiftningens område har utan tvivel haft positiv effekt. Jag vill då nämna bilbälteslagen, dvs. lagen om att förare och passagerare i bilars framsäten skall använda säkerhetsbälte. Tack vare bältet har många liv räddats. Dock återstår det att övertala ytterligare ca 25 Jo av förarna och framsätespassagerarna att använda bältet, som kan rädda dem från svåra skador och trafikdöd. En fjärdedel av alla dem som enligt lagen skall använda bältet gör det alltså inte. Mopedister skall numera enligt lagen ha hjälm. Det har tagit lång tid att få fram tillräckligt bra hjälmar, och det har tagit tid att informera om nyttan av att använda hjälm vid mopedfärd. Men nu är benägenheten hos mopedförarna god när det gäller att skydda sig genom att använda hjälm. Däri ligger också den positiva utveckling vi kan notera i fråga om antalet skadade mopedister. Vad gäller gångtrafikanter kan orsakerna vara flera till att antalet påkörda och därvid skadade eller dödade blivit färre. Minskningen av såväl biltrafik som hastighet gör sitt. Utbyggnaden av gångbanor och separeringen av biloch gångtrafiken som kommit till stånd har säkert haft stor betydelse. Gångoch cykelbanor som tidigare anlagts i tättbebyggda områden har verkligen varit till nytta. Men, herr talman, 850 döda och flera tusen skadade är ändå alldeles för många. Antalet barn under sju år som dödas trafiken har nästan fördubblats under det år som gått. Det måste således föras en ständig kamp för att få ner antalet trafikolyckor. Det behövs vägbyggen, och det behövs underhåll av vägar. Det behövs insatser för att förbättra miljön för trafikanterna. Tyvärr inger regeringens signaler om minskade väganslag stark oro. Vi skall inte diskutera väganslagen i dag, men den alarmerande situationen på området måste ändå nämnas när trafiksäkerheten diskuteras. Det behövs också information och åter information till trafikanter av alla kategorier för att inte antalet olyckor totalt sett åter skall stiga utan fortsätta att minska. Men information kostar pengar. Och även informationskostnader påverkas av den kraftiga inflation regeringen nu bjuder på. En av trafiksäkerhetsverkets huvudkampanjer för 1980-talet, benämnd ”Barn i trafiken”, kommer kanske ej att kunna genomföras, på grund av kraftigt reducerat informationsanslag. En kampanj för bättre trafiknykterhet blir stympad, om regeringens budgetförslag får gehör här i kammaren. Jag vill nämna att det vid var tionde dödsolycka förra månaden förelåg misstanke om alkoholpåverkan. Regeringen föreslår att det anslag som trafiksäkerhetsverket skall ha för information inte på något sätt skall kompenseras för prishöjningar. Även förra året urholkades anslaget på detta sätt. Trafiksäkerhetsinformationen måste då inskränkas. Socialdemokraterna i trafikutskottet anser att en viss uppräkning måste ske. Vi har räknat upp anslaget, som regeringen föreslår skall uppgå till oförändrat 16 270 000 kr., med 1 milj.kr. till 17 270 000 kr. Vi vet att 1 milj.kr. mer i anslag ger förutsättningar för genomförande av en målinriktad information som gäller de oskyddade trafikanternas situation. Vi vill prioritera denna grupp. Att antalet trafikskadade och trafikdödade minskat får inte skapa det intrycket att situationen är bra. 850 dödade är 850 tragedier. Tusentals svårt skadade och för livet invalidiserade människor är tusentals långvariga tragedier. Alla olyckor kan inte undvikas, men varje tragedi som kan undvikas är en framgång. Det behövs mycket mer av trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Och vi kan nå långt med information. Ännu bättre kunskap om trafik och faror i trafik måste tidigt präntas in i barns medvetande. Vuxna måste stimuleras att lära ännu mer om hur barn skall skyddas och om hur man själv skall uppträda i trafiken för att skydda gående, barn och äldre samt medtrafikanter liksom om hur man som bilförare skyddar sig själv och sina passagerare. Herr talman! Informationsbehovet är stort, och högre anslag lönar sig i form av människoliv, i form av mindre personskador, i form av minskat lidande, i form av pengar. Vi har bevis för detta. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen vid trafikutskottets betänkande nr 13.

Herr talman! En debatt om trafiksäkerhet hade förvisso varit betjänt av att föras vid en annan tidpunkt än denna sena timme. Jag kan skynda mig att instämma i stora delar av det anförande om vikten av åtgärder på trafiksäkerhetens område som Birger Rosqvist just hållit här i kväll. En positiv gynnsam utveckling på personskadeområdet har skett i vårt land. Det är förvisso till stor del den information som har lämnats från trafiksäkerhetsverket och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande som har förtjänsten härav. När Birger Rosqvist beklagar sig över att trafiksäkerhetsverket inte får anslag i den omfattning som verket självt har äskat vill jag erinra honom om att den miljon som socialdemokraterna vill tillskjuta trafiksäkerhetsverket enligt regeringsförslaget i stället går till Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. Det kan ju vara intressant att se om denna flyttning av en del av informationsanslaget från det statliga till det enskilda företaget kan få en ytterligare positiv effekt. Det vet vi inte, men det skall som sagt bli intressant att se. Jag delar Birger Rosqvists förhoppning om att det förhållandet att trafiksäkerhetsverket nu får oförändrat anslag inte skall betyda att t.ex. en av dess huvudkampanjer, nämligen Barn i trafiken, skall få en sämre utformning än den annars skulle ha fått. Jag tror att det är mycket viktigt att just den kampanjen får full genomslagskraft.

Herr talman! Jag kan konstatera att regeringspartiernas talesman, herr Clarkson, instämmer i att informationsverksamheten kan ha och har en mycket positiv effekt när det gäller att få ner antalet trafikolyckor. Herr Clarkson säger att NTF har fått en ökning av sitt anslag på 1 milj.kr. Då kan vi väl säga hela sanningen: NTF ville ha en förhöjning av sitt anslag om 2,7 milj.kr. i runda tal för att kunna fortsätta de kampanjer som man hade tänkt sig. Man får 1 milj.kr., och det torde knappast vara en fullständig priskompensation som utgår till NTF heller. Vad vi från socialdemokratiskt håll har propagerat för och velat ha gehör för var att trafiksäkerhetsverket skulle få åtminstone en del kompensation för de prishöjningar som skett. Det var intressant att notera vad som skedde i den debatt som fördes innan det här ärendet kom upp och som gällde försvarsfrågan. Om inte herr Clarkson lyssnade till den kan jag nämna att statsrådet var inne och pläderade för priskompensation och högre anslag till försvaret — men när det gäller en sådan här åtgärd som information för höjande av trafiksäkerheten, då är det ingen från det moderata ledet eller från övriga regeringspartier som talar om priskompensation. Då får man vackert nöja sig med de pengar som finns — trots att prishöjningen varit i runda tal 15 96 under det år som gått och trots att ingen kompensation utgick förra året heller. Vi tycker att det är beklagligt, och vi tror att ett antal människoliv kanske förspills på det här sättet. Vi tror även att man riskerar ett antal skador, som kanske inte hade inträffat om informationen hade fått den omfattning som man från TSV och NTF hade tänkt sig.

Herr talman! Jag skulle inte ta upp handsken när det gäller den jämförelse som Birger Rosqvist nu gör mellan vad som har sagts i försvarsdebatten och vad som nu gäller om trafiksäkerheten. Jag har förklarat att vi även på den borgerliga sidan i samtliga avseenden delar hans inställning och tänkesätt när det gäller att på alla sätt främja bl.a. informationen för ökande av trafiksäkerheten. Om Birger Rosqvist koncentrerar sig på vad han begär i sin reservation, nämligen ytterligare 1 milj.kr., är jag övertygad om att han skall inse att den summan är alldeles för liten för att ge anledning till sådana jämförelser med försvarsanslagen. Jag hoppas att den miljon som trafiksäkerhetsverket inte får men som NTF får i alla fall ger resultat i trafiksäkerhetsarbetet.
Herr talman! Det råder inget motsatsförhållande mellan socialdemokraterna och den borgerliga delen av trafikutskottet vad gäller anslaget till NTF, och det är något helt nytt för mig om det är herr Clarksons mening att miljonen som NTF har fått var en miljon som stod och vägde mellan TSV och NTF. Det kan väl ändå inte ha varit förhållandet. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande har fått en liten förhöjning av sitt anslag. Trafiksäkerhetsverket har för sin informationsverksamhet inte fått någon höjning alls. Där ligger ju skillnaden mellan de yrkanden vi har och de synpunkter vi framför. Att jag tog ordet priskompensation i min mun berodde, herr Clarkson, på att det så många gånger nämndes av den moderate försvarsministern under hans anförande i föregående debatt. Då, när det gällde anskaffande av militär utrustning, var det mycket viktigt att man fick priskompensation.Men när det gäller trafiksäkerhetshöjande åtgärder är det ingen som vill vara med om någon priskompensation. Jag kan inte underlåta att göra denna jämförelse, eftersom debatten om försvarsfrågorna slutade just innan vi började med detta ärende från trafikutskottet.

Herr talman! Blenda Littmarck har frågat mig av vilken anledning enskilda kommuner inte har anmodats att yttra sig över socialberedningens betänkande LVM — Lag om vård av missbrukare i vissa fall . Den 29 maj 1980 bemyndigade regeringen mig att tillkalla en kommitté för översyn av bestämmelserna om vård oberoende av samtycke inom socialtjänstoch sjukvårdslagstiftningen. Kommittén fick i uppdrag att med förtur utarbeta ett förslag beträffande vården av vuxna alkoholoch narkotikamissbrukare. Förslaget skulle redovisas i sådan tid att en ny lagstiftning skulle kunna träda i kraft samtidigt med att de nu gällande vårdlagarna inom social-, nykterhetssamt barnoch ungdomsvården ersätts av socialtjänstlagstiftningen, dvs. den 1 januari 1982. Uppdraget utformades så i enlighet med riksdagens uttryckliga begäran . Med stöd av bemyndigandet tillkallade jag den 19 juni 1980 sex ledamöter i kommittén, som antog namnet socialberedningen. Beredningen överlämnade den 27 januari i år till mig det betänkande som frågan avser. Dagen därpå remitterades betänkandet till 56 remissinstanser. 27 av dessa 3 anmodades i egenskap av statliga myndigheter att avge yttrande. Återstoden, bland vilka ingår Landstingsförbundet, Kommunförbundet och de fackliga centralorganisationerna, bereddes enligt rådande praxis tillfälle att avge yttrande. Remisstiden bestämdes till den 31 mars 1981. Socialberedningen har på ungefär fyra månader tagit fram ett enhälligt förslag i denna så länge omstridda fråga. Den föreslagna lagstiftningen är av den karaktären att yttrande bör inhämtas från lagrådet. Proposition bör föreläggas riksdagen senast när höstsessionen 1981 inleds för att inte behöva bli föremål för behandling och beslut endast någon eller några veckor innan lagen skall träda i tillämpning. En annan behandling skulle framstå som särskilt olämplig i fråga om en lagstiftning av så genomgripande natur för enskilda människor som denna. Mot denna bakgrund får man se mitt beslut att genom kommunernas och landstingskommunernas centrala intresseorganisationer inhämta medlemmarnas syn på det avgivna förslaget. Jag har därvid utgått ifrån att dessa organisationer på lämpligt sätt hör medlemmarna. Varje kommun, landstingskommun eller annan som önskar framföra en individuellt avfattad mening över förslaget direkt till departementet är självfallet välkommen att göra detta i det här liksom i alla andra fall.

Herr talman! Jag bestrider mycket bestämt att min argumentering var tunn.

Jag tror inte att det finns något annat att säga än att vi i regeringen har gjort vårt yttersta för att fullfölja detta riksdagens uppdrag. Kommunförbunden och landstingsförbunden är intresseorganisationer för kommunerna. Varje kommun som noggrant har följt den här utvecklingen har möjlighet att inkomma med synpunkter på detta, och det har jag också klart sagt i mitt svar på frågan. Jag vet inte vad Blenda Littmarck har för uppfattning om regeringens sätt att arbeta, men jag vill med bestämdhet hävda att vi självfallet tar mycket stor hänsyn till vad kommunerna säger i denna viktiga fråga. Vi har också tidigare försökt att på allt sätt — det har också skett i beredningen — foga samman de ganska divergerande uppfattningar som funnits i frågan för att äntligen komma fram till en lösning, så att de människor som behöver vård kan få en adekvat vård. Vi bör också upphöra att diskutera olika vårdteorier så att människorna faller emellan.

Herr talman! Beträffande den sista frågan: I det första beslutet var det visserligen sagt från socialutskottet att det skulle tillsättas en beredning, men någon klarhet i vad den de facto skulle utföra kom man inte fram till förrän riksdagen hade fattat det andra beslutet i den här frågan. Sedan vill jag understryka ytterligare att vi självfallet kommer att noggrant studera vad enskilda kommuner säger. Men det är också en fråga om hur olika beslutsordningar fungerar ute i kommunerna. Vi fann att det här sättet var det bästa — en prövning där vi kan utgå ifrån den gemensamma bedömning som kommunförbunden gör men naturligtvis också analysera vad enskilda kommuner som har ett intresse i detta säger. Det var sedan en fråga till som jag inte har besvarat. Den gällde de politiska ungdomsförbunden. Det är tradition att vi tillfrågar dem i sådana här sammanhang precis som kvinnoförbunden. Det här skulle inte vara något undantag.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig om jag anser att någon form av lämplighetsprövning är motiverad för anställning vid barndaghem och fritidshem och hur denna i så fall bör ske. Kommunerna är skyldiga att bedriva uppföljande studieoch yrkesorientering för att stödja ungdomar som inte har fyllt 18 år och som efter avslutad grundskola varken genomgår utbildning eller har arbete. Detta uppföljningsansvar som ålagts skolstyrelserna syftar till att ge ungdomarna möjlighet till arbete, praktik eller utbildning. Verksamheten skall bedrivas i nära samverkan med berörda lokala statliga och kommunala organ, främst den offentliga arbetsförmedlingen och sociala centralnämnden. För ungdomar som inte påbörjar en utbildning och är arbetslösa skall de kommuner som har gymnasieskola kunna anordna introduktionsprogram om högst fyra veckor eller yrkesintroduktion om högst 40 veckor. Yrkesintroduktionen skall så långt möjligt ges en individuell utformning och anordnas i samverkan med företag, institutioner m.m. Det sätt på vilket uppföljningen skall ske innebär bl.a. att personliga kontakter måste tas för att med den unge diskutera vilka åtgärder som är lämpliga. I dessa kontakter måste självfallet ligga en bedömning av vilka arbetsplatser som finns tillgängliga och är lämpliga. Bland de arbetsplatser som kan komma i fråga för placering av ungdomar är daghem och fritidshem. Daghemmen och fritidshemmen har dock ofta en relativt hög personalomsättning. Personalen är många gånger ung och nyutbildad. Samtidigt kan i barngruppen olika barn behöva särskilt stöd. Detta är exempel på faktorer som måste vägas in när man avser att erbjuda ungdomarna arbete inom barnomsorgen. Jag vill poängtera att uppföljningsansvaret i sig innebär att den unges lämplighet för olika typer av arbete noggrant måste prövas. Före en eventuell placering i daghem eller fritidshem måste dessutom enligt min mening beaktas vilka möjligheter och förutsättningar daghemmet eller fritidshemmet har att ta emot ungdomarna och ge dem handledning. Detta innebär bl.a. att placeringen måste ske i nära samarbete med personalen. Jag vill dessutom tillägga att man, när man erbjuder ungdomar arbete inom barnomsorgen, alltid måste vara medveten om att arbete bland barn är en ansvarsfull och krävande uppgift. Kommunerna har påtagit sig ett ansvar för de barn som är inskrivna på daghemmet eller fritidshemmet. En ur många synpunkter önskvärd yrkesintroduktion av ungdomarna får inte leda till att förtroendet för barnomsorgen rubbas.

Herr talman! Jag skall be att få tacka socialministern för svaret, som gör mig litet förvånad. Trots alla vackra ord tycker jag att det finns tecken på en principiell glidning när det gäller uppfattningen om syftet med barnomsorgen i vårt land. För föräldrar som inte själva kan svara för tillsynen av sina barn är det nödvändigt att veta att barnen är omhändertagna på bästa möjliga sätt. Låt mig säga att det som jag nu skall beröra inte gäller vare sig den fast anställda och ofta mycket kompetenta daghemsoch fritidspersonalen eller huvuddelen av alla dem som arbetar och praktiserar på daghem och fritidshem. När det gällde de unga pojkar som ingick i dens.k. Stockholmsligan visade det sig att den enda tjänst som någon av dem hade haft var daghemstjänst. Vi har haft flera fall av missanpassade ungdomar. Dessa ungdomars enda kontakt med arbetslivet har varit sysselsättning inom barnomsorgen. Nu sade statsrådet Söder att dessa platser skall stå till förfogande, och jag kan hålla med om detta. Däremot fick jag inte svar på frågan i vilken form prövning skall ske. Anställda vid Stockholms stads revisionskontor har gått till hårt angrepp mot fusk med arbetstider och allmän hållningslöshet bland personalen vid Stockholms fritidshem. Till stor del gäller detta outbildad personal och i många fall säkert personal som inte har kunnat få annan anställning. Vad jag reagerar emot, och där ser jag den principiella glidningen, är att dagoch fritidshem på något sätt utgör platser för rehabilitering eller skyddad verksamhet för missanpassad ungdom. Detta kan bara gå ut över en grupp, nämligen barnen som har lämnats för att få bästa möjliga omsorg. Det finns skäl för mig att läsa upp en skrivelse från kombinerat AMS och skolöverstyrelsen. Skrivelsen, som har diarieförts på skolöverstyrelsen, har skickats till samtliga länsarbetsnämnder. Det står bl.a. följande: ”Inom vissa yrken måste särskilt hårda krav ställas på utövarnas personliga livsföring. T. ex. är alkoholbruk och trafikarbete oförenliga, och för att knyta an till en aktuell debatt inom ett AMU-center i Stockholm, är narkotikabruk oförenligt med arbete i daghem. Samma krav som ställs på utövare av ett visst yrke måste självfallet ställas också på dem som utbildas till yrket.” Jag vill ställa en fråga till statsrådet Söder: När man tar hand om dessa ungdomar, av vilka många inte har kunnat få något annat arbete och inte vill ha någon utbildning, vilken prövning skall då göras, bl.a. med hänsyn till ungdomarnas eventuellt kriminella belastning och missbruk av alkohol eller narkotika?

Herr talman! Jag kan inte se att mitt svar innehåller någon som helst principiell glidning när det gäller ansvaret för de barn som finns i barnomsorgen. Självfallet måste barnomsorgen utgå ifrån barnens behov och förutsättningar. Jag har i mitt svar givit flera exempel på att man utifrån denna utgångspunkt noggrant måste pröva anställning av det här slaget lika väl som den fast anställda personalens anställning. I svaret säger jag t.ex. att man måste driva verksamheten i nära samarbete med arbetsförmedling och sociala centralnämnder. Vidare måste man pröva lämpligheten när det gäller de här ungdomarna. Detta bör också göras i samarbete med skolan, där t.ex. syo-konsulenterna kan spela en avgörande roll. Det kan då bli en komplettering med tanke på uppgifterna inom den sociala verksamheten. Jag säger alltså redan i mitt svar att den unges lämplighet måste noggrant prövas. Det blir då en fråga för den som är ansvarig för personalen i daghemmet eller fritidshemmet att lösa problemet på det sätt som befinns vara lämpligast vid de olika tillfällena. I svaret säger jag också att arbete bland barn ”är en ansvarsfull och krävande uppgift” och slutar med att säga att ”yrkesintroduktion av ungdomarna inte får leda till att förtroendet för barnomsorgen rubbas”. Vad jag anser i denna fråga kan väl knappast uttryckas klarare.

Herr talman! Nej, fru socialminister, jag sade också att det fanns vackra ord i svaret till mig. Men hur ser det ut i verkligheten? Jag har frågat statsrådet: Hur skall en sådan här prövning gå till? Vilken ledning finns det för syo-konsulenten och för den lokala arbetsförmedlingen när det gäller att göra en sådan här prövning? Lämpligheten skall prövas, men svårigheterna finns också för dem som har ansvaret för den unge. Det kan vara ganska krävande att på rätt sätt placera vederbörande. Vi vet i dag att det enklaste är att utgå från precis det som står i statsrådets svar: ”Bland de arbetsplatser som kan kommaii fråga för placering av ungdomar är daghem och fritidshem.” Det är mycket lätt att låta en av de här kanske ofta missanpassade ungdomarna få börja på ett daghem eller ett fritidshem, utan att det finns några direktiv för prövning. Och min konkreta fråga till statsrådet är: Skulle statsrådet kunna tänka sig att den skrivelse, som jag förut citerade, gick ut till alla skolor och till arbetsförmedlingarna runt om i landet, så att de blir medvetna om bl.a. att man när det gäller beredskapsarbete för ungdom har rätt att upphöra med arbetet? Det finns fastställt i de nya skärpta direktiv som utfärdats av arbetsmarknadsstyrelsen. l Jag vore också tacksam om socialministern ville säga i vad mån tidigare kriminalitet eller missbruk spelar in vid avgörandet av hur lämplig eller hur olämplig han eller hon är för arbete inom barnomsorgen.
Herr talman! Att göra några generella påståenden om olika individers lämplighet för arbete inom barnomsorgen är ju en omöjlighet. Vad man däremot klart måste understryka i alla de instruktioner och meddelanden som går ut är naturligtvis att vid placering av ungdomar i beredskapsarbete, yrkesintroduktion och annat måste lämpligheten hos individen vägas mot den uppgift som han eller hon har. När det gäller de människor — det kan ju också vara äldre i andra sammanhang — som kan delta i vården måste det hela tiden vara ett samspel, så att inte någon far illa. Det åligger skolan, de sociala myndigheterna och arbetsförmedlingen att väga samman dessa faktorer till alla individers bästa. Det är den uppfattning jag har i denna fråga. Och finns det behov av ytterligare klarhet i instruktioner och annat får vi naturligtvis se över detta.
Herr talman! Jag tyckte att här framkom mycket tydligt skillnaden mellan socialministerns och min uppfattning. Jag anser nämligen inte att man när det gäller barnomsorgen skall väga in alla individers bästa — jag menar att barnomsorgen skall vara helt och fullt prioriterad i syfte att ge barnen bästa möjliga omsorg. Därtill har samhället skyldighet att svara för återanpassning, sysselsättning, yrkesintroduktion osv. för ungdomar. Men när det gäller barnomsorgen får man inte sätta åsido kravet på att den skall vara så bra som tänkas kan. Herr talman! Jag vill bara till sist notera att socialministern inte har sagt att tidigare kriminellt förflutet eller missbruk gör en ungdom olämplig för arbete inom barnomsorgen.
Herr talman! Jag har inte uttalat att detta inte kan vara ett kriterium för att en person inte är lämplig.

Det är en självklarhet. Jag har i ett tidigare anförande här sagt att när det gäller barnomsorgen måste barnens bästa sättas först. Detta hindrar inte att man, när man skall placera ungdomar, också måste utgå från vad varje individ kan och vill och tycker; det är ett samspel, liksom i allt sådant arbete med ungdomars placering i yrkeslivet. Men att barnomsorgen är till för barnen är ett absolut faktum, där vi inte har några delade meningar. Det vill jag gärna konstatera en gång till.

Herr talman! Tore Claeson har frågat mig om regeringens syn på svenskt idrottsutbyte med Sydafrika. Frågan om idrottsutbytet med Sydafrika har vid ett flertal tillfällen varit uppe till behandling i Förenta nationernas generalförsamling. Där antogs år 1977 bl.a. en internationell deklaration om idrott och apartheid. I korthet innebär deklarationen att FN:s medlemsländer uppmanas avbryta sitt idrottsutbyte med Sydafrika. Sverige har röstat för denna FN-deklaration. I en röstförklaring har vi samtidigt understrukit att den svenska idrottsrörelsen har en fri och självständig ställning och att idrottsrörelsen själv bestämmer i sådana här frågor. Vi framhöll också att vi varken kan hindra våra medborgare att fritt resa utomlands eller generellt vägra visum åt medborgare i stater vi erkänner. Redan år 1968 vid ett extra årsmöte antog Sveriges Riksidrottsförbund dock sådana riktlinjer för svensk idrotts agerande i internationella sammanhang som i huvudsak överensstämmer med de riktlinjer som FN antog år 1977. Riksidrottsförbundets riktlinjer har senare kompletterats genom ett beslut av 1973 års riksidrottsmöte. FN-deklarationen om idrott och apartheid har överlämnats för kännedom till Sveriges Riksidrottsförbund. Jag vill här erinra om den frivilliga idrottsrörelsens fria och självständiga ställning, bl.a. i förhållandet till staten och samhället i stort. Denna ställning, som idrottsrörelsen delar med övriga folkrörelser, är en av de bärande principerna i vårt demokratiska samhälles uppbyggnad. Att ge diktat åt idrottsrörelsen skulle rimma illa med regeringens önskan att slå vakt om dessa principer. Som framgått av min redogörelse är det regeringens uppfattning att Sverige inte bör ha något idrottsutbyte med Sydafrika. Jag vill också här hänvisa till att de nordiska utrikesministrarna i en gemensam rekommendation från 1978 uttalat att de nordiska länderna inte bör ha något idrottsutbyte med Sydafrika.

Herr talman! Den kände idrottsman som har tagit initiativet till idrottsutbyte med vita pistolskyttar från Sydafrika har, som vi vet, tydligen något slags komplex och behov av att demonstrera på sätt som han har gjort. Detta kunde man kanske lämna därhän, men det är ju över huvud taget olämpligt att börja flirta med Sydafrika när det landet just har torpederat Namibiakonferensen och håller på att skärpa förtrycket och terrorn mot den färgade befolkningen. Under senare tid har frågan om Sveriges bidrag till Sydafrikas isolering aktualiserats på olika sätt. Bl.

Jag vet mycket väl att Sverige har anslutit sig till en FN-resolution som innebär sanktioner mot Sydafrika. Jag vet också att Riksidrottsförbundet säger nej till intresseansökningar från sydafrikanska idrottsmän om man bedömer att de representerar sitt land. Det svar som jordbruksministern här har lämnat ser jag som positivt. Jag anser det i allra högsta grad nödvändigt att de åtgärder som nu en mycket bred opinion inte minst i vårt land försöker vidta och bidra till för att öka opinionen mot rasistregimen i Sydafrika också får omfatta det kulturella och idrottsliga utbytet. Man kan inte lämna ett så stort fält öppet som idrottsutbytet utgör. Det är därför både positivt och nödvändigt att man från, regeringens sida, på sätt som här skett, tar en klar ställning. Visserligen har man gjort det tidigare, men i det läge vi nu har och mot bakgrund av det arbete som pågår i syfte att ytterligare isolera apartheidregimen i Sydafrika är det viktigt att regeringen också ger uttryck åt en bestämd uppfattning. Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret.

Herr talman! Marie-Ann Johansson har frågat mig vilka skäl som ligger bakom regeringens beslut att avbryta utredningsuppdraget om svensk bilindustri. Regeringen uppdrog den 13 oktober 1977 åt statens industriverk att utreda vissa frågor om svensk bilindustri. Industriverket har till regeringen överlämnat rapporterna Svensk personbilsindustri — några utgångspunkter inför 1980-talet samt Svensk bilindustri och dess underleverantörer . För att bereda utrymme för genomförande av utredningsuppdrag som för tillfället är mera angelägna har regeringen nyligen beslutat att upphäva den del av det ursprungliga uppdraget som avsåg lastvagnar. Tillfälle till fortlöpande diskussion mellan regeringen, bilföretagen och de fackliga organisationerna om utvecklingen inom bilindustrin ges inom bilbranschrådet.

Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan. Den handlar om det utredningsuppdrag som regeringen gav till statens industriverk och som gällde att utreda vissa frågor rörande svensk bilindustri. Den första delutredningen om personbilsindustrin kom ut 1979 och orsakade på sin tid ett visst rabalder. Man menade från bilindustrihåll att det var en utredning som aldrig borde ha publicerats. Den kunde skada den svenska bilindustrins affärer, framför allt med utlandet. Man tyckte att den var alltför negativ när det gällde bilindustrins framtid. Vad man då avsåg var förmodligen de framtidsprognoser som var knutna till utredningen och som visade en dyster bild för personbilsindustrin. Samma typ av framtidsbilder fanns till nästa delutredning om underleverantörerna, men det orsakade inte samma protester från industrihåll när den utredningen presenterades. Oavsett framtidsbilder och prognoser, som ju alltid blir osäkra, har dessa utredningar innehållit en hel del faktauppgifter av olika slag som är av betydelse för att bedöma denna industri. Det är bra att sådana utredningar görs och att de inte bara görs för industrigrenar som befinner sig i akut kris utan också för andra betydelsefulla industrier. Bilindustrin är mycket betydelsefull för svensk ekonomi och svensk sysselsättning — det hoppas jag att industriministern kan vara överens med mig om. Det är därför beklagligt att man inte genomför denna utredning utan lämnar den del av utredningen som skulle behandla lastfordonen därhän. I och med det omöjliggör man för riksdag, regering och andra intressenter att få en helhetsbild av denna så viktiga industri. Efter vad jag kan förstå har industriverket redan tagit fram en hel del uppgifter och arbetat på denna studie. Jag tycker därför att det är ett visst slöseri med pengar att nu avbryta arbetet. I svaret nämner industriministern att man har gjort det här för att bereda utrymme för andra utredningar som för tillfället är mera angelägna. Men det är väldigt svårt att bedöma om detta är ett klokt beslut när man inte vet vad det är för utredningar som i stället skall komma till stånd inom industriverket. Det vore därför intressant att höra vad det är för allmän politik som ligger bakom regeringens bedömning. Vilka utredningar är mera angelägna? Är det bara krisindustrier som industriverket nu skall ägna sig åt, eller är beslutet ett led i en allmän inskränkning av industriverkets verksamhet? Menar man kanske från regeringens sida att detta är ett led i industripolitiken, som innebär att industrierna numera skall lämnas i fred och att marknadskrafterna skall få verka? Jag kan inte tro att bilbranschrådet, som industriministern nämner i slutet av sitt svar, på något sätt skulle kunna ersätta en utredning — det är ju inte alls samma sak.
Herr talman! Utredningsarbetet må bedrivas i industriverkets regi eller någon annanstans. Men givetvis får det inte vara ett självändamål. Det måste ha en klar målsättning, en klart definierad uppgift att fylla för att kunna bereda beslutsunderlag. I den situation som vi nu befinner oss i blir vi tvungna att prioritera även utredningsinsatserna. Lastvagnsindustrin tillhör f. n. Sveriges mest framgångsrika exportindustrier. Det finns därför enligt min bedömning ingen anledning att fortsätta utredningsarbetet inom den branschen. Jag tror att de diskussioner som förekommer i bilbranschrådet ger tillräckligt underlag för att vi skall kunna följa utvecklingen på lastvagnssidan. Det finns alltså inte någon som helst anledning att i nuvarande läge ta upp utredningsarbetet. Vi är självfallet beredda att ompröva den inställningen, om situationen för branschen radikalt skulle förändras.
Herr talman! Beträffande det sista som industriministern sade om möjligheten till omprövning: Det är väl bättre att vara litet mer framsynt och färdigställa en utredning som ändå är påbörjad i stället för att som nu avbryta den. Bilbranschrådet ger visserligen möjlighet till diskussioner. Men det är inte alls samma sak som att ha en utredning som sedan presenteras och som alla politiker kan ta del av. Den här utredningen borde ha en uppgift att fylla. Jag vet att lastvagnsindustrin är framgångsrik, men den ingår ändå i den svenska bilindustrin som faktiskt inte kan sägas vara problemfri, även om den inte diskuteras lika mycket nu som då utredningen tillsattes. Även vid den tidpunkten var lastvagnsindustrin mycket framgångsrik. Trots det ansåg man från regeringens sida att den utredning det här gäller skulle innefatta såväl personbilssidan och lastbilssidan som underleverantörerna. Det tycker jag var en riktig bedömning. För att få ett grepp om en industri måste man faktiskt ta med alla områden, även om ett råkar vara mera framgångsrikt. Jag undrar vad det är som har ändrats sedan den dagen då utredningen tillsattes och man gjorde den här bedömningen. Det kan ju inte kosta så fruktansvärt mycket pengar att färdigställa en sådan utredning. Jag kan därför inte tänka mig att det är ekonomiska skäl som ligger bakom detta.
Herr talman! Åke Wictorsson har frågat mig när hälsovårdsstadgekommitténs förslag kommer att föreläggas riksdagen i form av en proposition. Inom socialdepartementet har utarbetats ett förslag till lagrådsremiss med ledning av hälsovårdsstadgeutredningens betänkande och de remissvar som kommit in. Överläggningar har därefter tagits upp med ledningen för Svenska kommunförbundet bl.a. inom ramen för stat-kommungruppens arbete. Vid dessa överläggningar har ledningen för Kommunförbundet motsatt sig förslaget. Överläggningarna med Kommunförbundet i denna fråga skall troligen fortsätta i dag. Det är min förhoppning att överläggningarna skall kunna resultera i att en proposition i ämnet kan föreläggas riksdagen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holm för svaret på min fråga. Det är så att hälsovårdsstadgekommittén och den kommitté som haft till uppgift att se över miljöskyddslagen har arbetat parallellt och delvis tillsammans för att vi skall få en lagstiftning som överensstämmer och en organisation för det lokala miljövårdsarbetet som fungerar bra. Deras förslag förutsätter att båda lagstiftningskomplexen genomförs. Vi har nu fått förslag till riksdagen om ändringar av miljöskyddslagen, men vi har ännu inte fått något förslag om översyn av hälsovårdsstadgan och om nya verksamhetsformer för hälsovårdsnämnderna. Jag tolkar svaret på min fråga så att statsrådet Holm delar min uppfattning, att det är mycket angeläget att dessa båda lagar kommer att tillämpas samtidigt och att vi kan lösa de problem som finns på det här området lokalt när det gäller att tillämpa olika lagar. Av svaret framgår att Kommunförbundet skulle ha motsatt sig denna lagstiftning. Det verkliga förhållandet är ju att Kommunförbundet har tillstyrkt lagstiftningen. Men sedan är det naturligtvis den strypsnara som regeringen har satt på kommunerna när det gäller deras ekonomiska situation som gör att kommunerna har svårt att möta de här kraven. Jag vill framföra som en bestämd uppfattning att det är angeläget att regeringen ser till att det blir ett utrymme för kommunerna, så att de kan fortsätta att bygga ut det lokala miljövårdsarbetet. Olika företrädare för den borgerliga regeringen har visserligen låtit framskymta att den ekonomiska krisen skulle kunna tas till intäkt för att skära ner ambitionerna på miljövårdssidan. Det vore utomordentligt beklagligt om så skulle bli förhållandet. Vi skulle då inte bara riskera att hushålla dåligt med våra resurser utan också långsiktigt dra på oss kostnader av betydligt större omfattning än vad som blir fallet om vi redan från början kan ha ett effektivt arbete på det lokala planet i fråga om tillsyn och annan verksamhet på miljövårdssidan. Det finns ju i vårt land ett spontant folkligt engagemang i miljövårdsfrågorna. Bästa sättet att möta det och tillmötesgå de synpunkter som människorna har när det gäller att utveckla miljövården måste vara att bygga ut den lokala, dvs. den kommunala, verksamheten på det här området.

Herr talman! Jag delar uppfattningen att det är viktigt att den här hälsoskyddslagstiftningen kommer till stånd. Kommunförbundet har ansett att det förslag till lagrådsremiss som vi utarbetat inom departementet dels leder till vissa kostnadsökningar för kommunerna, dels innebär en onödig detaljreglering av kommunal verksamhet. Med åberopande av detta har förbundet motsatt sig förslaget. Jag delar principiellt Kommunförbundets uppfattning att det i den allvarliga situation som vårt lands ekonomi nu befinner sig i inte finns utrymme för statliga beslut som kan leda till ökade kostnader för kommunerna. Jag delar också uppfattningen att staten genom bl.a. minskad detaljreglering måste medverka till att kommunerna kan utnyttja tillgängliga resurser på ett mer effektivt sätt. När det gäller uppfattningen att förslaget skulle leda till en onödig detaljreglering vill jag här peka på det förhållandet att de drygt 80 paragraferna i nuvarande hälsovårdsstadga föreslås ersatta av mindre än 30 paragrafer i den nya lagen. Härtill kommer att den föreslagna lagen har ramlagskaraktär med kortare och mindre detaljerade lagparagrafer än motsvarande paragrafer i hälsovårdsstadgan. Förslaget till ny lagstiftning innebär således en minskad detaljreglering av den kommunala verksamheten. Den föreslagna lagen innehåller emellertid bestämmelser om att den allmänna hälsovården skall tillgodose vissa minimikrav som är lika för hela landet. Det är också min bestämda uppfattning att det förslag till lagrådsremiss som utarbetats inom departementet inte kommer att leda till vare sig ökade kostnader för kommunerna eller till en onödig detaljreglering av deras verksamhet. Min bedömning av förslaget till lagrådsremiss skiljer sig alltså från Kommunförbundets, och det är, som jag tidigare framhöll, min förhoppning att en överenskommelse med Kommunförbundet skall nås och att en proposition i frågan skall kunna föreläggas riksdagen. dernas framtida uppgifter
Herr talman! Jag vill tacka för det kompletterande svaret att en proposition skall komma till riksdagen. Sedan är jag kanske något mer övertygad än Elisabet Holm om att kommunerna själva har de bästa förutsättningarna att bedöma dels vad en ändring kommer att medföra för kostnader, dels vad som kan vara en onödig detaljreglering. Självfallet finns det ingen orsak att i onödan belasta kommunerna med detaljregleringar som ökar kostnaderna. Men jag tror också att det är angeläget att framhålla att den strypsnara som regeringen sätter på kommunerna inte får hindra en angelägen miljövårdsreform.

Herr talman! Vildsvinet är i flera länder i Europa ett viktigt jaktvilt. Man räknar med att den totala avskjutningen där nu är en kvarts miljon djur årligen. Tack vare sin höga reproduktionsförmåga ger vildsvinet större avkastning och fler jakttillfällen än något annat klövvilt. De biologiska förutsättningarna söder om Dalälven i Sverige bör som helhet vara positiva. Det är viktigt att en detaljerad undersökning, såsom föreslås i propositionen, kommer till stånd så att osäkra uppgifter om vad förekomsten av frilevande vildsvin kan innebära ur skadesynpunkt kan klarläggas. Såväl erfarenheterna som kunskaperna om vildsvin i svensk miljö är begränsade. Undersökningen, vars resultat skall redovisas till regeringen, bör enligt min mening bedrivas i minst tre år, som jag föreslagit i min motion. Dock kan jag ansluta mig till den moderata reservationen, där en försöksperiod på fem år föreslås. I propositionen är förslaget till försöksperiod vagt skrivet. Där sägs att försöket bör bedrivas under i varje fall tre år. Men en brasklapp är insmugen: Om olägenheterna skulle bli för stora kan omedelbara åtgärder för att utrota stammen få vidtagas. Om en tämligen lång försöksperiod beslutas, behålls handlingsfriheten och en klargörande diskussion om vildsvinets framtid hinner utvecklas. Dessutom ges forskarna möjlighet att studera dels de skador som vildsvinet kan göra i jordbruket, dels om samhället i övrigt är berett att acceptera vildsvinet som ett återinfört inslag i den svenska faunan. Det enda fall som borde kunna ge anledning till avbrytande av undersökningen under perioden skulle vara en klart dokumenterad sjukdomsspridning genom vildsvin. I propositionen föreslås det s.k. Mörkö-Tullgarnsområdet i södra delen av Stockholms län som försöksområde. Dock anser jag att man, för att erhålla ett ännu säkrare undersökningsmateriel beträffande frilevande vildsvin, bör inrätta åtminstone ytterligare ett försöksområde utöver Mörkö-Tullgarnsområdet. Detta har också varit ett av alternativen i jaktoch viltvårdsberedningens förslag. Kronorbergs län borde utöver Stockholms län få bli ett försökslän för frilevande vildsvin. Här inleddes dessutom försöken med reglerad älgjakt. Länet är ett föregångslän vad gäller viltvård, och markägarna och jägarna är vana att samarbeta över ägogränserna. Ägarstrukturen är i detta län motsatsen till vad som förekommer i Mörkö-Tullgarnsområdet. I det sistnämnda området är markägarna få och stora med många utarrenderade lantbruk, medan det i Kronobergs län i huvudsak är en ägarkategori bestående av självägande mindre lantbrukare med en del sidoarrenden. Vidare är det skillnad mellan länen i fråga om klimat-, naturoch växtbetingelser, vilket är till fördel vid en utvärdering. I remissvaret har länsstyrelsen i Kronobergs län ställt sig negativ mot vildsvin, medan däremot länsjaktvårdsföreningen ställt sig positiv. Skulle en utvärdering i hela Kronobergs län anses vara för omfattande, kunde t.ex. bara en kommun i länet utväljas såsom försöksområde. I sådant fall skulle Älmhults kommun vara lämplig. I denna fanns 1978 en vildsvinsstam på åtta djur, vilka dock senare utrotades. Biotopen inom delar av denna kommun är den bästa tänkbara för vildsvin. När det gäller ersättningsfrågorna med anledning av försöksområdets vildsvinsskador på grödorna ansluter jag mig helt till den moderata reservationen — att alla skadedrabbade ersätts på ett rimligt sätt, vare sig skadorna är stora eller små. Brukarstrukturen i Mörkö-Tullgarnsområdet består av förhållandevis många arrendatorer. Frågan om jordägarnas/jakträttsinnehavarnas ställning i förhållande till skadelidande jordbruksarrendatorer aktualiseras framför allt på grund av skador av vildsvin. Man måste nog i framtiden räkna med att jordägarna påtar sig ett ekonomiskt ansvar för viltskadorna. Det borde i första hand kunna ske genom att man i arrendeavtalen ger utrymme för att jämka arrendeavgiften på grund av onormala viltskador. Genom avtal undviker man lagstiftning. Med onormala viltskador avses skador av den omfattning eller det slag som man ej hade anledning att räkna med vid arrendeavtalets ingående. Visserligen kan det tyckas obilligt att jordägaren får ansvaret för skador som han själv ej vållat, såsom t.ex. när det gäller vildsvinen på Mörkö. Men man kan ej komma ifrån att viltskadorna påverkar arrendeställets avkastning och att det trots allt ligger närmare till hands för jordägaren/jakträttsinnehavaren än för arrendatorn att bära ansvaret för viltet. Slutligen, herr talman, hoppas jag beträffande frågan om vildsvinens vara eller icke vara i Sverige att en undersökningsperiod skall ge underlag för ett slutligt ställningstagande om ett antal år i Sveriges riksdag. Jag yrkar bifall till den moderata reservationen, som gäller mom. 2 och 3.